Herr talman! Anne-Marie Ekström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förtydliga och förenkla för ideella föreningar att få in pengar till sin verksamhet utan att drabbas av skatt. Hon har även frågat om jag avser att förtydliga begreppet "hävdvunnen verksamhet". Inom Finansdepartementet pågår för närvarande ett arbete med att ta fram direktiv för en utredning om idrottens skattesituation. Utredningen kommer främst att behandla skattefrågor som är specifika för idrotten, men vissa av de problem som uppmärksammas gäller också ideella föreningar som driver annan verksamhet. En sådan fråga gäller just skattefria inkomster, både hävdvunna och andra, som hänför sig till rörelse eller fastighet. Några ytterligare besked är jag för dagen inte beredd att ge.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är glädjande att finansministern i klartext säger att vissa problem med skatter som påverkar alla ideella föreningar ska ingå i den utredning som ska tillsättas om idrottens skattesituation. Det är ett steg i rätt riktning. Men varför sade inte finansministern detta för en månad sedan vid vår interpellationsdebatt om skatter inom idrotten? Då fick jag ett svar som var tämligen luddigt. En utredning skulle tillsättas och direktiven var på gång. Men det framgick inte klart hur andra ideella föreningar skulle behandlas i den. Svaret lät ungefär som att om det dök upp frågor som inte bara berörde idrotten skulle utredningen få utreda och lämna förslag i dessa frågor. Herr talman! När jag ville ha förtydliganden och förklaringar av finansministern valde finansministern att inte svara över huvud taget. Eftersom jag inte var nöjd med svaret, eller kanske hellre med frånvaron av svar, återkommer jag. Om jag hade fått ett mer tydligt svar hade kanske både min och finansministerns tid kunnat sparas och vi hade sluppit den här debatten i dag. Herr talman! Vi får aldrig glömma bort att scoutföreningar, idrottsföreningar och andra ideella föreningar gör ett fantastiskt arbete för att ge en meningsfull fritid och fostran åt barn och ungdomar. I förra veckan var jag ute på stan i Borås och gick runt med polisen under skolavslutningskvällen. Den syn som mötte mig var inte alltför upplyftande. Många ungdomar, alltför unga, drack öl och annan alkohol. Inom parentes kan jag säga att de flesta ölburkar som polisen hällde ut var av danskt eller tyskt ursprung. De ideella föreningarna behövs verkligen som en positiv företeelse i samhället. De som ägnar sig åt ideell verksamhet gör en viktig samhällsinsats antingen det är en idrottsförening eller en scoutkår. Herr talman! Bidragen från stat och kommun till ideella föreningar har minskat under de senaste årtiondena, tyvärr. Lotterier har varit ett sätt att bidra till finansiering av verksamhet, men i dag utkonkurreras man av de stora spelbolagen. De ideella föreningarna måste hitta nya sätt att få in intäkter till sin viktiga verksamhet, men då stöter man på problem. Ibland trampar man in på verksamhet som gränsar till näringsverksamhet. Herr talman! Vid en hearing som Svenska scoutförbundet anordnade i riksdagen för en tid sedan diskuterades många av de problem som ideella föreningar har. Det förekommer många gånger gränsdragningsproblem i fråga om de ska betala skatt eller inte. En jurist som specialiserat sig på skattejuridik för föreningar berättar att hon många gånger på grund av krångliga regler haft problem med att reda ut vad som gäller. Skattemyndigheterna hanterar också frågan olika. I och för sig borde det problemet lösas med det nya Skatteverket i stället för olika skattemyndigheter. Jag ser fram emot den kommande utredningen. Men när kommer den i gång, och när är direktiven klara? Herr talman! Till sist har jag ytterligare en fråga som jag inte fick besvarad vid den förra debatten. Finansministern sade att utredningen ska vara en utredning med parlamentariska inslag, och jag undrar fortfarande vad som menas med parlamentariska inslag.
Herr talman! För ett år sedan, i samband med Riksidrottsförbundets hundraårsjubileum, meddelade statsrådet Mona Sahlin att regeringen har för avsikt att tillmötesgå Riksidrottsförbundet och tillsätta en särskild idrottens skatteutredning. Den kommer att tillsättas inom kort. Många av de problem som gäller idrottens skattesituation gäller naturligtvis också andra ideella organisationer, och det finns en parallellitet i detta. Jag vill bestämt protestera mot interpellantens påstående att det statliga stödet till idrottens organisationer har minskat under senare år. Det är precis tvärtom. Vi har aldrig haft så stort stöd från samhället till idrottens organisationer från staten som i dag. Vi har fördubblat stödet från staten under senare år, och vi har framför allt via den så kallade idrottsmiljarden under den här perioden sett till att idrottsrörelsen fått ytterligare pengar. Jag som är verksam i många ideella organisationer, bland annat en idrottsförening, kan på det lokala planet se vilken oerhörd betydelse det växande stödet från staten har haft under senare tid. Det tycker jag att vi ska vara rädda om. Jag är orolig för de borgerliga partiernas utförsäljningsidéer när det gäller statliga bolag, bland annat Svenska Spel. Det skulle sätta den spelmarknad som vi i dag har, som är reglerad, på en kommersiell basis. Det skulle göra att privata aktieägare skulle få ta hand om pengarna i stället för våra idrottsföreningar och andra ideella föreningar. Det hotet känner jag som väldigt stort om vi till äventyrs skulle få en annan regering i landet med borgerliga krav och borgerliga önskemål om att sälja ut just det som är en del av grunden för den möjlighet till finansiering som vi har av idrottsrörelsen och föreningslivet i dagsläget.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att den här frågan tas upp och att även andra ideella föreningar verkligen tas med. Eftersom finansministern tog upp det här med idrottsmiljarden och anslagen kan jag ta upp att jag träffade en partikollega till finansministern i går när jag stod och delade ut valsedlar. Vi stod och pratade om att jag skulle ha just den här interpellationsdebatten. Han är med i en förening som jobbar mycket med invandrarungdomar. Han sade: Jag har svårt att ta till mig de här pengarna, för det kostar inte mig pengar. Men det är en fråga som jag kanske återkommer till vid tillfälle och tar upp, detta med hur man verkligen använder det här handslaget. Finansministern pratar mycket om idrottsföreningar. Men det jag vill ta fram är även andra ideella föreningar, scoutföreningar, scoutkårer och annat. Sedan har jag fortfarande inte fått ett svar. Finansministern säger att utredningen ska komma inom kort. Det måste kunna finnas någon tidsrymd på ett ungefär gällande när den ska komma. Ska den komma efter sommaren? Ska den komma till hösten? Ska den komma till julen som en julklapp? Jag har fortfarande inte heller fått svar på det här med. : Det parlamentariska inslaget!) Det parlamentariska inslaget, ja! Jag tappade bort ordet. Då ber jag finansministern svara på vad han menade med det.
Herr talman! Det ingick också i statsrådet Mona Sahlins besked till Riksidrottsförbundet att det ska finnas parlamentariska inslag. Det är ju ingen okänd term på något vis i den här kammaren och i vårt parlamentariska utredningssystem. Vi befinner oss, enligt min terminologi, i sommaren i alla fall. Vi ska nog faktiskt inte vänta längre på den här utredningen.
Herr talman! Ska jag tolka det som att man kommer att ha en riktig parlamentarisk utredning och inte bara "vissa parlamentariska inslag"? Och ska jag tolka det som att den kommer nu, snart, inom några veckor?
Herr talman! Ja, det är ju snart midsommar. Man får drömma inför midsommar. Drömmen kan gå i uppfyllelse när det gäller tidtabellen.